Ärade kammarledamöter! I enlighet med grundlagens bud åligger det riksdagens äldste ledamot att hälsa er välkomna till enkammarriksdagens första möte. Vi har en ny riksdag och ett nytt riksdagshus. Men de flesta av oss riksdagsledamöter är desamma som förut. Vi har inte ändrat oss. Våra debatter blir väl som förut: någon gång tändande och vägledande, ofta sakrika och upplysande, men kanske en aning omständliga. Vi har fått nya moderniteter, som ökar riksdagens möjligheter att via massmedia påverka den allmänna opinionen. Det är en fördel som vi bör utnyttja, men det är också ett ansvar som vi bör visa oss värdiga. Författningsreformen följer det förslag som grundlagberedningen under Valter Åmans ledning med så stor snabbhet utarbetade. Den är en kompromiss mellan uppfattningar, som är olika men icke oförenliga. Att vi fått en kammare i stället för två bör effektivisera arbetet. Att riksdagen nu i sin helhet väljes vid ett och samma tillfälle gör att medborgarnas politiska bedömning snabbare påverkar riksledningen än tidigare. Vi har övergivit teorin om att de politiska makterna borde balansera varandra. Det nya valsättet innebär att vi ytterligare närmat oss den totala proportionaliteten. Riksdagens sammansättning blir därför en verklighetstrogen bild av folkviljan, så långt denna tar sig uttryck i våra politiska partier. Den vinst, som därigenom göres, är betydande. Men den får vägas mot farhågorna för att en långt driven proportionalism kan öka den politiska splittringen. Det är väl ingen större olycka, om totalproportionalismen fördröjer sammanslagningen av samarbetande partier, men om partisplittringen drives för långt, kan den leda till att riksdagens handlingskraft försvagas eller rent av förloras. Tappar riksdagen förmågan att handla, hjälper det föga hur vi än förbättrar våra arbetsmetoder. Vår ställning som den politiska utvecklingens drivkraft blir likväl rubbad. Det är också viktigt att medborgarna uppfattar de frågor som här behandlas som sina angelägenheter. De får inte känna utestängdhet eller främlingskap inför vårt arbete. Vi måste bekämpa sådana stämningar som den amerikanske forskaren Jack Walker skildrar i sitt 1966 utgivna arbete. Han skriver: ”För de flesta medborgare är politiken avlägsen, förvillande och meningslös, då den inte har någon direkt relation med arbetslivets eller familjelivets dagsbekymmer.” Vi har i vårt land speciella förutsättningar för att förmå medborgarna att delta i det politiska arbetet. Vi har våra starka organisationer, framför allt givetvis på den fackliga och den politiska sidan, men också våra andra stora folkrörelser. Vi har dessutom här en bättre arbetande kommunal demokrati än på de flesta andra håll. Kommunalpolitiken sysslar med för medborgarna näraliggande och livsviktiga problem såsom sjukvård, bostäder, stadsplanering och miljöpolitik. Kommunalpolitiken har därför förutsättningar att klargöra för medborgarna att den politiska verksam hetens mål är den enskilda människans välfärd och trygghet. Inom kommunalpolitiken bör det också finnas stora möjligheter att förmå medborgarna att delta och engagera sig. I den nya författningen sammankopplas kommunaloch rikspolitiken ännu starkare än i den gamla. Det bör medföra ett ökat medborgarintresse även för riksdagens arbete. Det Sverige, vars politik den nya enkammarriksdagen skall forma, är ingen motsättningsfri idyll. Vi befinner oss tvärtom i en period, då den allt snabbare gående rationaliseringen inom skogsbruk, jordbruk, industri och samfärdsel skapar svårigheter för hundratusentals människor. Många känner sin existens och sin försörjning hotade. Alla känner vi oro för att den tekniska utvecklingen skall innebära ett hot mot vår livsmiljö, på arbetsplatsen, i hemmen, på gatorna, på vägarna — ja, i hela vårt land. Miljöpolitiken kommer att kräva ekonomiska och personella kraftansträngningar, som kanske kommer som en överraskning för dem som trott att de välmenta diskussionerna om Vindelälven och Brofjorden avslöjat något av miljöpolitikens väsentligheter. De tekniska framstegen har framkallat förväntningar, förhoppningar och krav från medborgarna, vilkas förverkligande ligger långt utanför ramen av våra ekonomiska resurser. Våra begränsade — låt vara växande — tillgångar får inte plottras bort på för medborgarna betydelselösa ting. Riksdagens viktigaste uppgift i nuet är därför att förmå samla sig kring en konstruktiv, fast ekonomisk politik. Uppgiften blir inte lättlöstare därför att den politiska ledningen anförtrotts åt en minoritetsregering. Så var emellertid förhållandet även vid ett tidigare kritiskt tillfälle för vårt land, nämligen då regeringen Per Albin Hansson trädde till år 1932. Erfarenheterna från denna tid ger oss gott mod, när vi nu griper oss an med dagens svåra arbetsuppgifter.

Herr ålderspresident! Jag ber att till talman få föreslå herr Henry Allard, till förste vice talman herr Torsten Bengtson, till andre vice talman fru Cecilia Nettelbrandt och till tredje vice talman herr Ivar Virgin. Jag föreslår också att samtliga dessa val måtte företas med acklamation.

Till kammarens sekreterare ber jag att få föreslå förutvarande sekreteraren i riksdagens andra kammare herr Sune K. Johansson.

Herr talman! För valen av ledamöter och suppleanter i konstitutionsutskottet har valberedningen enhälligt godkänt gemensamma listor av det utseende som framgår av till kammarens ledamöter utdelad promemoria. Såsom ordförande i valberedningen ber jag att få framlägga dessa listor.
Mellan partierna har träffats överenskommelse om förslag till ledamöter och suppleanter i valberedningen. Förslagen framgår av en promemoria som utdelats till kammarens ledamöter. Jag ber nu att få framföra dessa förslag och hemställer att valen sker med acklamation.

Herr talman! Inom trafikpolitikens område arbetar flera utredningar, samtliga av största intresse ur lokaliseringpolitisk synpunkt. Avståndskostnaderna spelar en väsentlig roll vid företagens val av lokaliseringsort och utfallet blir då alltför ofta negativt för Norrland och speciellt för Norrbotten. Det fraktstöd som gäller fr.o.m. den 1 januari i år kan förväntas ge positivt utslag för vissa företag och verksamhetsgrenar, men de små och medelstora företagen kommer i stor utsträckning att gå miste om fraktstödet därför att enskild sändning skall ha en vikt överstigande 500 kg för att vara fraktstödsberättigad. Den nedre viktgränsen bör därför sänkas till 200 kg. Persontransportkostnaderna har också visat sig utgöra en allvarlig konkurrensnackdel, och aviserade eller redan vidtagna taxehöjningar kan befaras direkt motverka de lokaliseringspolitiska satsningarna i framför allt norra delarna av stödområdet. Under hösten 1970, när de trafikpolitiska frågorna diskuterades livligt, angav kommunikationsministern att trots att de trafikpolitiska utredningarna arbetar på litet längre sikt kunde vissa frågor avgränsas från de trafikpolitiska riktlinjerna av lokaliseringspolitiska, näringspolitiska eller andra motiv. Enligt min mening föreligger välgrundade lokaliseringspolitiska motiv för att den inom kommunikationsdepartementet pågående undersökningen av persontransportkostnaderna bedrives med största möjliga skyndsamhet så att förslag utan dröjsmål kan föreläggas riksdagen. Med stöd av vad som här anförts hemställer jag om kammarens tillstånd att till herr kommunikationsministern få ställa följande frågor: 1. Vill statsrådet medverka till att formerna för fraktstödet ändras så att mindre och medelstora företag i större utsträckning kan få del av stödet? 2. När beräknas departementsutredningen om persontransportkostnaderna vara slutförd och när kan förslag till riksdagen förväntas?

Herr talman! I och med det nyss förrättade valet till konstitutionsutskottet har den politiska situationen inför utskottsvalen slutgiltigt klarlagts. Det är nu uppenbart att socialdemokraterna har sökt och fått kommunisternas stöd för att nå en socialistisk majoritet även i de utskott där kommunisterna inte själva får någon plats. Hur majoriteten skulle åstadkommas i dessa utskott var ännu för några dagar sedan inte helt klarlagt. Att en överenskommelse mellan s och vpk fanns beträffande de elva utskott där socialdemokraterna utlovat plats åt kommunisterna klarlades redan genom den kommuniké det socialdemokratiska förtroenderådet utfärdade den 25 november. Med hittills tillämpade valmetoder till riksdagens utskott skulle kommunisterna inte med egen röststyrka få plats i utskott som har femton ledamöter. Genom att gå fram under gemensam partibeteckning skapar emellertid vpk och s socialistisk majoritet i alla utskott. Mot denna bakgrund bör det inte vara nödvändigt att belasta riksdagens ledamöter med den mycket tidsödande valprocedur som det skulle innebära med en upprepning femton gånger av den rundvandring vi såg för några timmar sedan och den rösträkning som följde. Folkpartiets, centerpartiets och moderata samlingspartiets riksdagsgrupper ger därmed icke något som helst stöd åt den av socialdemokraterna och kommunisterna träffade uppgörelsen. Vi konstaterar att denna uppgörelse är ett fullbordat faktum. Den ger majoritet åt de två socialistiska partierna vid återstående val. Vi godtar därför val genom acklamation som en rent tidsbesparande åtgärd. Jag föreslår alltså, herr talman, att kammarens sammanträde ajourneras, att talmannen hemställer till valberedningens ordförande att sammankalla valberedningen och att denna finner former för en förenklad valprocedur beträffande återstående val.

Herr talman! Jag vill kort sammanfatta de synpunkter som vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp har på utskottsvalen. Vi har tagit ställning utifrån två grundläggande hänsynstaganden. För det första: Eftersom utskotten är riksdagens beredningsorgan är det ändamålsenligt att samtliga partigrupper i riksdagen är representerade i vart och ett av utskotten. Eftersom enligt gällande valsystem varje fullständig partigrupp — och det är om sådana vi talar — omfattar minst 14 ledamöter, finns också de personella förutsättningarna att ordna alla partigruppers representation. Vi beklagar att de övriga partierna icke velat låta dessa praktiska hänsyn vara avgörande vid utskottsvalen. För det andra: Sammansättningen av den nya riksdagen bör avspeglas i utskottens sammansättning. De borgerliga partierna befinner sig i minoritet i riksdagen. Vi har hela tiden ansett att de anspråk som de borgerliga partierna gjort på majoritet i vissa utskott måste tillbakavisas. Detta borde ha stått klart för alla på ett tidigt stadium. När vi accepterat det socialdemokratiska förslaget om teknisk samverkan vid utskottsvalen innebär detta inte att vi frångått våra principiella uppfattningar om hur utskotten borde vara sammansatta. I konsekvens härmed har vänsterpartiet kommunisterna nominerat egna kandidater till samtliga utskott. Vi noterar att samtliga partier förklarat sin anslutning till uppfatt ningen att alla partigrupper i riksdagen bör beredas viss utskottsrepresentation. Diskussionen har, sedan det visat sig att någon diskrimineringslinje icke vinner anklang i folkopinionen, uteslutande gällt hur många utskottsplatser som borde tilldelas de olika partierna. Jag kan inte underlåta reflexionen att det hade varit förnuftigare och bättre om samtliga partigrupper från början beretts tillfälle att delta i överläggningarna angående utskottsvalen. Vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp accepterar förslaget att valen till återstående 15 utskott för att spara tid sker med gemensamma listor.

Herr talman! Efter de överläggningar som ägt rum de senaste dagarna mellan representanter för samtliga partier och som har resulterat i en överenskommelse om förenkling av valproceduren finner jag det inte vara särskilt tilltalande med en upprivande debatt om vad som tidigare förevarit. Den socialdemokratiska gruppen har varit öppen för diskussioner om en fördelning av utskottsplatserna som ur gruppens synpunkt kunnat framstå som rimlig. Oberoende av vilken part vi förhandlat eller samtalat med har ett resultat icke förknippats med några bindningar eller villkor av politisk art. S Slutsatserna i de två nyss gjorda uttalandena, vilkas innebörd är att man låter de praktiska hänsynen ta över de principiella betänkligheterna, hälsar vi med tillfredsställelse. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har intet att erinra mot förslaget om kallelse av valberedningen. Vi kommer inte heller där att försvåra handläggningen av de föreliggande ärendena. Herr talman! Jag ber således att få tillstyrka förslaget om ajournering av sammanträdet och sammankallande av valberedningen.

Herr talman! För valen av ledamöter i samtliga utskott utom konstitutionsutskottet samt av suppleanter i samtliga utskott har valberedningen enhälligt godkänt gemensamma listor av det utseende som framgår av till kammarens ledamöter utdelade promemorior. Såsom ordförande i valberedningen ber jag att få överlämna dessa listor till herr talmannen.

Herr talman! Efter denna deklaration torde det finnas förutsättningar för valberedningen att framlägga förslag om val med gemensamma listor i de å föredragningslistan upptagna återstående valen. Jag föreslår alltså, herr talman, att kammaren måtte ajournera sitt sammanträde för att ge valberedningen tillfälle att sammanträda och inkomma med förslag.

Herr talman! För valen av suppleanter i utrikesnämnden, ledamöter i talmanskonferensen, ledamöter i riksdagens krigsdelegation, riksdagens revisorer jämte suppleanter, ledamöter i riksdagens förvaltningsstyrelse jämte suppleanter, ledamöter i riksdagens besvärsnämnd jämte suppleanter, medlemmar i Nordiska rådet samt suppleanter i Nordiska rådet har valberedningen enhälligt godkänt gemensamma listor av det utseende som framgår av till kammarens ledamöter utdelade promemorior. Såsom ordförande i valberedningen ber jag att få framlägga dessa listor.

Herr talman! SJ:s motorvagnspark är i dag en av förutsättningarna för upprätthållande av persontrafiken på stora delar av det s.k. trafiksvaga järnvägsnätet, eftersom trafik med lok och vagnar skulle innebära betydligt större kostnader. Det är därför av största vikt att den vagnpark som för närvarande finns underhålles på bästa sätt. Det är naturligtvis också ur trafiksäkerhetssynpunkt nödvändigt, att nedslitna vagndelar kan ersättas och att möjligheter finns till återkommande översyn och reparationer av motorvagnarna. En förutsättning för detta är givetvis att SJ har en hög beredskap beträffande tillgången på reservdelar och att en fortlöpande anskaffning av nya reservdelar sker. Underlåtenhet beträffande anskaffning av nya reservdelar tvingar fram nedskrotning av vagnparken i accelererad takt allteftersom reservlagren minskar. Samtidigt som en hög reservdelsberedskap är en nödvändighet för tillfredsställande underhåll av de motorvagnar som för närvarande går i trafik är det väsentligt att nya motorvagnar kan ersätta de vagnar som på grund av nedslitning efter hand måste utmönstras. Ökade standardkrav och allmänna trafiksäkerhetsskäl gör det också motiverat att nya vagnar projekteras och framställs så att de successivt kan ersätta de omoderna och utslitna vagnarna, Med tanke på att den nuvarande motorvagnsparken inom SJ beräknas vara i det närmaste totalt utmönstrad inom loppet av några få år har frågan om projektering av nya vagnar brännande aktualitet, inte minst därför att avsevärd tid torde åtgå till projektering av nya vagnar för mer omfattande beställning. Därtill måste läggas den tid som åtgår för att framställa vagnarna, En direkt underlåtenhet från SJ:s sida att projektera nya motorvagnar eller att skaffa nya reservdelar till dem som finns skapar ett läge, där kraftigt ökade kostnader inom några få år kan komma att omöjliggöra fortsatt persontrafik på stora delar av järnvägsnätet. En ersättningstrafik med lok och vagnar kan genom de snabbt stegrade kostnader detta skulle medföra innebära en uppenbar risk för en ekonomisk tvångssituation för statsmakterna med omfattande indragningar av järnvägstrafiken som följd och svåröverskådliga konsekvenser för vidsträckta delar av vårt land. Redan det nuvarande trafikekonomiska läget har föranlett SJ — enligt planer som är utarbetade inom företaget — att under de närmaste tre åren undersöka 54 trafiksvaga linjer omfattande 3 397 bankilometer för att få underlag för beslut om avvecklingar. Därutöver fanns vid ingången av år 1970 7 linjer för vilka nedläggningsbemyndigande redan förelåg, 12 linjer som var föremål för regeringens prövning och 8 linjer för vilka framställning om nedläggning var under utarbetande inom SJ. Det rör sig således om ett mycket stort antal banor, som kommer att bli föremål för utredning under de närmaste åren och som hotas av nedläggning. Med stöd av det anförda anhåller jag om kammarens tillstånd att till herr kommunikationsministern få rikta följande frågor: 1. Kan statsrådet upplysa om huruvida SJ för närvarande anskaffar reservdelar till underhåll av motorvagnsparken och huruvida reservdelslagren medger mera omfattande reparationer av motorvagnar? 2. Kan statsrådet upplysa om huruvida man inom SJ för närvarande projekterar någon ny modell av motorvagnar för framställning och ersättning av de motorvagnar, som de närmaste åren på grund av nedslitning kommer att tas ur trafik?